Herr talman! Som herr Anderson i Sundsvall påpekade har motionen tillstyrkts av bl.a. LO, TCO och socialstyrelsen. Kommunförbunden har uttalat, att de inte har någonting att invända mot förslaget om en utredning; de anser att det skulle vara intressant att få denna fråga belyst. Dessutom har två tidigare riksdagar uttalat att denna fråga bör utredas. Anledningen till att man avstått från att begära en utredning har varit att man velat avvakta utredningen beträffande = statstjänstemännens förhandlingsrätt; man förutsatte att denna fråga skulle lösas i det sammanhanget. Så har emellertid inte blivit fallet, och då kvarstår det behov som riksdagen vid två tidigare tillfällen ansett föreligga. Nu sägs det visserligen att organisationerna har möjligheter att ta upp frågan om pensionärernas villkor i samband med de vanliga förhandlingarna. Det är självklart att man — alldeles oavsett om det finns en formell förhandlingsrätt eller inte — kan säga till motparten, att man inte skriver på något avtal förrän den andra frågan är löst. Men vi har nu övergått till ganska långa avtalsperioder; vi har denna gång fått treårsavtal. Under en = avtalsperiod kan det därför lätt uppstå problem beträffande pensionärernas villkor. Det har också förekommit att en arbetsgivarorganisation har avvisat krav på förhandlingar beträffande pensionärers villkor med hänvisning till att lagen inte föreskriver någon förhandlingsrätt för pensionärer. Man har visserligen sagt att man vill resonera om saken men man har vägrat att gå in på någon förhandling. Jag tycker att det är orimligt, att det i vårt samhälle, där vi skryter så mycket med de goda förhållandena på arbetsmarknaden, skall kunna vara möjligt för en arbetsgivare att vägra en sådan förhandling. Arbetsgivareföreningen har avstyrkt motionen — det kan ju vara begripligt -— men Landsorganisationen och Tjänstemännens centralorganisation har tillstyrkt den. I första kammaren skilde det två röster mellan det avslagsyrkande som ställts i utskottets utlåtande och det yrkande som herr Lennart Geijer ställde och som sammanfaller med det som här ställts av herr Anderson i Sundsvall. Jag skall inte förneka att jag hellre hade sett att valet stått mellan det yrkande som finns i reservationen och utskottsmajoritetens yrkande, men i detta läge ansluter jag mig till det yrkande som framställts av herr Anderson i Sundsvall.

Herr talman! Vi skall naturligtvis inte komplicera tillvaron mer än som är nödvändigt genom att göra denna fråga större än den är. Motsättningarna mellan reservanterna och utskottsmajoriteten är inte så stora som synes framgå av de anföranden som hållits tidigare. Jag vill fästa uppmärksamheten på att såväl utskottsmajoriteten som reservanterna har uttalat att det är oklart om det föreligger någon förhandlingsrätt för organisationerna då det gäller pensionsvillkoren. Skillnaden mellan utskottsmajoritetens förslag och reservanternas är att reservanterna vill att den oklarhet som i dag föreligger skall avskaffas genom en lagstiftning. Utskottsmajoriteten har däremot tagit intryck av det uttalande som arbetsdomstolens ordförande gjort. Han påpekade att frågan om förhandlingsrätt då det gäller pensionsvillkoren för redan pensionerade befattningshavare inte prövats av högsta myndighet. Reservanterna säger att »ingenting hindrar att arbetsgivarparten vägrar inleda förhandlingar beträffande pensionsvillkoren för redan pensionerade befattningshavare». Nu vet man inte om arbetsgivarna har den rätten. Frågan har ju inte prövats. Och det faktum att frågan inte varit före i rättstillämpningen tyder ju på att problemen i de fall som aktualiserats lösts på ett något så när tillfredsställande sätt. Arbetsgivarparten har alltså inte vägrat förhandlingar; i så fall skulle ju rimligtvis frågan ha förts upp till arbetsdomstolen. Herr Gustafson i Göteborg sade att det har förekommit att man avvisat förslag om förhandlingar under åberopande av att förhandlingsrätt inte föreligger. Det förefaller mig rimligt att man då hade gått till domstol och fått frågan prövad, Uttalandet av arbetsdomstolens ordförande tyder på att han själv inte är på det klara med om så dan rätt föreligger eller inte. Hade han varit det och sagt att sådan rätt inte finns, hade utskottsmajoriteten inte bara uttalat att frågan bör utredas utan föreslagit en ändring i lagstiftningen för att däri fastslå att sådan rätt föreligger för arbetstagarorgaisationerna. Vi menar alltså att man i detta läge inte skall tillsätta en stor statlig utredning för att utreda en oklarhet som kan elimineras om man vänder sig till den domstol som finns. Det är beklagligt att lagstiftningen på detta område är så diffust utformad att man måste göra så, men det är ju inte obekant för denna kammares ledamöter att mycken lagstiftning tyvärr är av det slaget att det råder delade meningar på olika punkter; då får man gå till högsta instans för att få saken prövad. Reservanterna säger att det finns ett starkt behov av förhandlingsrätt om pensionsvillkoren. Ja, detta behov föreligger också enligt utskottsmajoritetens mening, det har vi aldrig förnekat. Utskottsmajoriteten menar emellertid, att det inte är lämpligt eller möjligt att såsom en utväg i förhandlingarna överlåta denna fråga åt pensionärsorganisationerna. Jag behöver inte utveckla dessa synpunkter. Herr Geijer vill i sitt förslag i första kammaren stryka motiveringen, eftersom han ansett det vara en orimlig tanke att pensionärsorganisationerna skulle få förhandlingsrätt; de kan rimligtvis inte sätta någon kraft bakom kravet på bättre pensioner. Förhandlingarna måste självfallet skötas av de fackliga organisationer som förhandlar om lönevillkoren och som kan lägga kraft bakom sina förhandlingskrav. Det är riktigt, herr talman, att denna fråga varit föremål för behandlling tidigare i riksdagen, och man har då ställt sig positiv till ett krav på utredning. Frågan behandlades senast för jämnt tio år sedan. Sedan dess har en rad saker tillkommit. Ingen har förnekat att ATP spelar roll, men det uttalande som gjorts av arbetsdomstolens ordförande är för mig väsentligt. Han säger att frågan om rätt eller inte rätt att förhandla inte har avgjorts av arbetsdomstolen. Detta bör beaktas innan man bestämmer om en stor statlig utredning på denna punkt. Med denna och med utskottets motivering yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman!

Herr Bengtsson i Varberg liksom även utskottsmajoriteten erkänner att det är oklart, huruvida fackorganisationerna äger rätt att förhandla även för dem som gått i pension. Jag kan inte förstå, varför man skall motsätta sig en utredning med den begränsade syftning som utredningsförslaget nu har fått efter det ändringsyrkande som jag ställt. Jag tror att det skulle vara av stort värde att bringa klarhet och därmed tillfredsställa pensionärernas berättigade önskemål.

Herr talman! Jag vidhåller min uppfattning att skillnaden mellan utskottets och reservanternas förslag inte är så stor som man gör gällande — i all synnerhet inte sedan herr Anderson i Sundsvall övergivit sin ursprungliga reservation. Anledningen till att vi ställer oss avvisande till tanken på en utredning i detta läge är att vi har funnit att man på ett enklare och bekvämare sätt kan få den klarhet som vi alla vill skapa. En prövning av arbetsdomstolen kommer att visa huruvida lagstiftningen behöver ändras eller ej. Säger arbetsdomstolen ja är saken klar, säger den nej får vi ändra lagstiftningen. Både utskottsmajoriteten och reservanterna vill att man skall kunna förhandla om pensionsvillkoren, men reservanterna vill att frågan om den rättigheten skall avgöras på det enklaste sättet. Vi anser alltså att den högsta myndighet som har att pröva lagstiftningens tillämpning bör pröva också denna fråga. Det är det sätt som man alltid får använda sig av när det är fråga om tillämpningen av en tvivelaktigt formulerad lag. Först därefter skall riksdagen ändra lagen, om tillämpningen inte överensstämmer med lagstiftningens syfte.
Herr talman! Först några ord beträffande vad herr Bengtsson i Varberg sade om pensionärsföreningars möjligheter att förhandla. Även jag anser att det naturliga är att förhandlingarna för de arbetstagare som gått i pension föres genom de aktivas organisationer. Om en organisation emellertid inte intresserar sig för dem som redan har pensionerats är det enligt min personliga uppfattning inte helt otänkbart att en organisation bestående av pensionärer skulle kunna förhandla. Då invänder man: Men de kan ju inte strejka. Det är sant. De har inte möjlighet att framföra sina krav med samma tyngd som de aktiva organisationerna, Det föres emellertid en hel del förhandllingar i detta land under fredsplikt, Helt betydelselösa skulle dessa förhandlingar sålunda inte vara. Denna fråga är emellertid inte aktuell just nu eftersom den inte berörs i den nya klämmen. Sedan kommer vi till en intressant sak. Bakom denna motion står representanter för fyra stora riksdagspartier. Flera av dessa har betydande facklig erfarenhet. I motionens yrkande har instämt Landsorganisationen, Tjänstemännens centralorganisation och socialstyrelsen, som inte kan frånkännas en betydande erfarenhet på detta område. Herr Lennart Geijer i första kammaren, som är en av våra främsta experter på arbetsrättens område, har vitsordat att här behöver något göras. Detta bekymrar inte utskottets talesman det minsta. Han tar bara hänsyn till ett som jag tycker ganska vagt yttrande av arbetsdomstolens ordförande, en man som har till uppgift att tolka lagstiftningen men som i övrigt — och det säger han själv — inte anser sig ha anledning att uttala sig om behovet av den föreslagna åtgärden. Herr Bengtsson i Varberg sade att vi inte skall ha en stor parlamentarisk utredning av denna fråga. Vi skall i stället försöka få tag på något fall som vi kan föra fram till arbetsdomstolen för att den skall göra en tolkning. Det är emellertid inte alls säkert att den tolkningen kommer att ge ett uttömmande svar på frågan. Arbetsdomstolen uttalar sig endast i det aktuella fallet. Det kanske kan vara prejudicerande, men det kan också hända att omständigheterna i det fallet är sådana att man ändå inte får någon klarhet. Någon stor parlamentarisk utredning har för övrigt inte begärts i reservationen och inte heller i det yrkande som herr Geijer har framställt. Man har begärt utredning och förslag från Kungl. Maj:t. Kan denna utredning göras enkelt i Kungl. Maj:ts kansli är det så mycket bättre. Det var tio år sedan denna fråga senast togs upp här i riksdagen. Man kan därför inte säga att vi besvärar riksdagen så ofta. Vi har avvaktat vilka resul tat de utredningar som har arbetat på området skulle komma fram till.

Herr talman! Låt mig först framhålla att det är glädjande att vi är överens om att förhandling om pensionsvillkoren för redan pensionerade arbetstagare måste föras av de aktivas organisationer. Jag vill dessutom understryka att det förefaller mig vara ett slag i luften att ge pensionärsorganisationerna förhandlingsrätt. Däremot förefaller det mig helt rimligt att de skall ha rätt att uttala sig och göra framställningar beträffande sina medlemmars förmåner, antingen till den organisation de tillhör eller till arbetsgivaren. Jag tycker att herr Gustafson i Göteborg hänger sig åt en ganska underlig debatteknik när han förmenar att riksdagens ledamöter skall upphöra att tänka själva så snart några betydande representanter för denna kammare väcker en motion. Riksdagen skall alltså falla till föga bara för att det är några framstående företrädare för de olika partierna som står bakom motionen. Varje enskild ledamot av denna kammare är enligt min mening framstående, och om man följde herr Gustafsons princip skulle alltså varje motion som väcks bifallas. Men det är inte nog med att motionärerna är framstående. Herr Gustafson frammanar även bilden av remissinstanserna med all den kraft han är mäk tig. Eftersom dessa menat att det i denna fråga råder en oklarhet som bör avskaffas, hänvisar herr Gustafson till socialstyrelsen, Landsorganisationen, TCO o.s. v., och man ser i andanom miljoner människor marschera fram bakom kravet på en utredning. Man vill ha klarhet på denna punkt, och den anser utskottsmajoriteten att man lätt kan få genom att föra ett ärende upp till högsta domstolen. är det så svårt att förstå?
Herr talman! Jag har inte på något sätt betygsatt motionärerna i detta ärende. Jag har endast sagt att motionärerna tillhör de fyra stora riksdagspartierna, vilket ingen kan förneka. Att några av dem har facklig erfarenhet kan inte heller förnekas. Det avgörande i detta sammanhang är dock huruvida denna kammare i likhet med de stora organisationer jag nämnde har ett intresse av att lösa denna fråga, vilket man kan göra genom att bifalla det yrkande som ställts i första kammaren av herr Lennart Geijer.

Herr talman! Såsom motionär i denna fråga — utan att därmed anse mig vara någon framstående ledamot av denna kammare — har jag kommit till den uppfattningen att det ändringsyrkande, som herr Anderson i Sundsvall nu ställt, borde kunna bifallas av kammaren. Det har, såsom tidigare påpekats, samlat ett betydande antal röster i första kammaren. Även om man inte skall åberopa sådana skäl, anser jag att det av herr Lennart Geijer i första kammaren ställda ändringsyrkandet tillkommit i förtydligande syfte. Motionärerna får i viss mån skylla sig själva för att motionen har missförståtts på några punkter. T.o.m. Sve riges akademikers centralorganisation har trott att motionärerna varit ute efter att ge pensionärsorganisationer förhandlingsrätt. SACO har nämligen bl.a. uttalat följande: »Det finns ingen anledning att anta, att pensionärernas intressen bättre skulle kunna tillvaratas, om även pensionärsorganisationer förde ”förhandlingar” med arbetsgivarparterna.» Av det yrkande som herr Anderson i Sundsvall nu ställt framgår det tydligt att det gäller förhandlingsrätt för arbetstagarorganisation. Självfallet kan man, såsom utskottsmajoritetens talesman gjort, resonera så att oklarheten i denna fråga skulle kunna undanröjas genom att ett ärende fördes upp till arbetsdomstolen. Jag kan emellertid inte förstå varför inte riksdagen skulle kunna uttala en bestämd mening på denna punkt. Jag ber därför, herr talman! att få yrka bifall till det yrkande som herr Anderson i Sundsvall ställt under överläggningen.

Herr talman! I allmänna beredningsutskottets förevarande utlåtande behandlas ett par likalydande motioner, I: 637 och II: 769, i vilka motionärerna begär en utredning om införandet av regionala samarbetsorgan för planering av viktigare vägfrågor. Motionärerna önskar sålunda en bättre kontakt mellan å ena sidan det statliga byggorganet, vägoch vattenbyggnadsstyrelsen och dess underorgan, och å andra sidan de kommunala instanserna. Motionerna har varit ute på remiss hos tre remissinstanser, vägoch vattenbyggnadsstyrelsen, Svenska kommunförbundet och Svenska stadsförbundet. Vägoch vattenbyggnadsstyrelsen vitsordar att det finns behov av ytterligare samråd. Man skriver bl, a.: »I byggnadsoch väglagstiftningen finnes föreskrifter om på vilket sätt och med vilka myndigheter samråd skall ske ———.

Man kan säga att det skulle kunna finnas en viss anledning att lagfästa ett samarbetsorgan. Som det nu är måste vägoch vattenbyggnadsstyrelsen ta kontakt med alla kommuner i en region. Även ur detta verks synpunkt skulle det kanske vara fördelaktigt, om de olika kommunala och enskilda intressena kunde samordnas i ett särskilt organ, som man kunde diskutera med. Som Stadsförbundet berör i sitt remissyttrande kan det i en region finnas t.ex. en stad som Stockholm, som givetvis är väghållare och som i mycket stor utsträckning bygger vägar och gator i egen regi. Det finns sedan ute i regionen ett flertal olika väghållare som kanske är mer beroende av vägoch vattenbyggnadsstyrelsens statliga bidrag för sitt vägbyggande men som ändå har visst vägbyggande själva. Dessutom finns det i denna region kommuner som helt saknar eget vägbyggande och för vilka vägoch vattenbyggnadsstyrelsen är väghållare. Det kan vara utomordentligt besvärligt och bekymmersamt för den vägförvaltning som skall hålla alla dessa kontakter och som får ta olika hänsyn på olika platser. Stadsförbundet är mycket positivt i sin skrivning och förordar en utredning på denna punkt. Kommunförbundet har också yttrat sig men är litet mera kritiskt.

Men detta kan ju, herr talman, inte ske annat än under hand eller på det rent tekniska planet. Det är väl just för att föra fram frågorna på det mera formella planet som motionärerna vill ha en utredning, Kommunförbundet talar alltså litet vid sidan av det egentliga ärendet. Utskottet har inte i egentlig mening realbehandlat denna fråga utan hänvisar till den riksdagsbehandling av vägoch vattenbyggnadsstyrelsens omorganisation som väntas i nästa vecka.

Detta yrkande överenstämmer med motionens så när som på en rent formell ändring.

Herr talman! När jag lyssnat till herr Bengtsons i Solna anförande om de svårigheter som möter i hans län vid planeringen av vägar och gator tycker jag mig inte riktigt känna igen den bild man får vid det dagliga sysslandet med sådana frågor. Jag vill helt kort lämna en redogörelse för hur det går till när man planerar i städer och när man planerar i samarbete med grannkommuner. Innan en stadsplan görs upp förs diskussioner med trafikråd och trafiknämnd. Därefter går den upprättade stadsplanen på remiss till länsstyrelsen, som i sin tur remitterar den till de vägoch vattenbyggnadsstyrelsens organ i länet vilka har att se till att länsvägar och riksvägar passar samman med de planerade gatusystemen inom ifrågavarande tätorter. Såvitt jag vet har det inte varit några problem för vägförvaltningar eller kommuner att få till stånd en god samordning. Jag har gjort förfrågningar i saken hos vissa vägförvaltningar, och man anser att samarbetet är gott. — De större tätorterna och intilliggande kommu ner har gemensamma samarbetsorgan, och även där går samarbetet bra. Inom de närmaste fjorton dagarna kommer vi att få ta ställning till propositionen om det föreslagna nya vägverket. Det finns därför all anledning att avvakta och se. Enligt vad som sagts kommer tre projekteringskontor att inrättas, vilka skall sköta planeringsverksamheten. Jag anser alltså att vi bör ställa oss avvaktande och yrkar därför, herr talman, bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Andersson i öÖörebro sade inledningsvis att det inte finns något egentligt behov av ett organ Ssådant som det i motionerna föreslagna, men sedan framhöll han att vi bör avvakta och se. Jag tar, herr talman, fasta på det senare uttalandet. Det är angeläget att vi vid utbyggnaden av det nya vägverket tillvaratar de möjligheter som finns på området. Kanske behövs ett organ av den i motionerna föreslagna typen än så länge inte i särskilt många regioner, men jag anser att det absolut behövs i storstockholmsregionen.

Herr talman! Herr Fridolfsson i Stockholm, herr Hamrin i Jönköping och herr Werner har ställt vissa frågor till mig om brottsbalkens och tryckfrihetsförordningens bestämmelser om brott mot trosfrid och sårande av tukt och sedlighet och om dessa bestämmelsers tillämpning. Som svar får jag anföra följande. De angivna bestämmelserna vilar på värderingar i samhället som undergår förskjutningar från tid till annan. De ändrade värderingarna kommer till uttryck i domstolsoch åtalspraxis. Under senare år har både lagstiftning och rättspraxis gått i riktning mot allt större generositet och tolerans. För drygt ett år sedan tillsatte jag en utredning med uppgift att företa en översyn av lagstiftningen om yttrandeoch tryckfriheten. I direktiven för denna utredning pekade jag på vissa förhållanden som torde ge vid handen att hos allmänheten råder en friare inställning till religiösa och sexuella frågor än tidigare. Jag framhöll att översynen borde företas med utgångspunkt från en i princip obegränsad yttrandeoch tryckfrihet även om detta skulle ske till priset av att anstötliga och smaklösa framställningar åtminstone temporärt vinner ökad spridning. De be gränsningar i yttrandeoch tryckfriheten som kan komma i fråga ansåg jag främst böra motiveras av att den enskilde inte utan sin egen aktiva medverkan skulle behöva ta del av sådana framställningar. Något som givetvis måste uppmärksammas vid en översyn av gällande lagstiftning angav jag vara behovet av skydd för barn och ungdom mot framställningar som kunde verka förråande eller vara skadliga på annat sätt. Beträffande stadgandet om brott mot trosfrid ingår det i utredningsmannens uppgifter att överväga, huruvida detta med hänsyn till den utveckling som ägt rum skall bibehållas eller ändras. Jag har alltjämt samma uppfattning som jag har låtit komma till uttryck i samband med tillsättandet av utredningen. Denna uppfattning utgör utgångspunkten för tillämpningen av tryckfrihetsförordningen i den mån den ankommer på mig.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Statsrådet har tyvärr inte med ett enda ord redogjort för de principer som jag efterlyste, nämligen de som gäller för att ett ingripande enligt brottsbalkens 16 kap. 9§ skall anses befogat. Orsaken till min fråga var att det i dagarna utkommit en novell som framställer himlen på ett mycket förnedrande sätt. Flera av kristendomens centralgestalter är inblandade i orgierna. Statsrådet hänvisar till den tillsatta utredningen, men den lag jag hänvisat till gäller väl fortfarande, trots utredningen. Det vimlar av utredningar i detta land, men lagarna gäller, förmodar jag, rimligtvis under utredningsstadiet. I det aktuella fallet tror jag att justitieministern gömmer sig bakom den i tryckfrihetsförordningen intagna instruktionen, att man inte skall ingripa om det rör sig om ett skönlitterärt verk. Man skall i första hand se till syftet, och man skall ta hänsyn till helhetsintrycket. Det kan väl inte råda delade meningar om huruvida man kan rubricera den åsyftade novellen som ett skönlitterärt verk. Jag tror inte att justitieministern vill klassificera boken som skönlitteratur. Under inga omständigheter borde dock olika uppfattningar råda om syftet med novellen. Det är från början till slut en våldsam drift med heliga ting. Jesus Kristus, Jungfru Maria, Den Helige Ande, alla är direkt invecklade i synnerligen komprometterande situationer. Statsrådet bryr sig tydligen inte alls om hur flertalet medborgare reagerar, de som tror att det finns en Gud och de som är övertygade om att det existerar en himmel. För dessa är den råa hädelsen — jag tillåter mig använda detta uttryck — till ytterlighet sårande. Himlen och de kristna centralgestalterna är för ett stort antal människor lika verkliga som det konkreta liv vi lever. Jag undrar hur folk skulle reagera, om man lögnaktigt beskrev liknande situationer med namngivna framstående personer inblandade. Jag tar för givet att detta skulle beivras. För knappt två år sedan infördes straffskydd när det gäller förtal av avliden person. Denna lag har också vid ett par tillfällen tillämpats. Det kan med andra ord bevisas att en skärpning har skett när det gäller att skydda människor — både levande och döda — mot förtal. För ett par tre veckor sedan begärde en åklagare med RAÅ:s tillstyrkan regeringens tillstånd att få åtala några ung domar som bränt pappersark med USA:s nationalflagga på. Regeringen ansåg med rätta att det s.k. flaggintermezzot torde vara att betrakta som skymfande av främmande lands rikssymbol och föranstaltade om åtal. Men när det gäller att skydda det som av många för att inte säga flertalet medborgare anses heligt, då rycker statsrådet bildligt talat på axlarna. Här styr regeringen så att säga utvecklingen stick i stäv mot den tendens som råder på andra liknande områden. Jag läste i en tidning, och det framgick också av en radiointervju, att någon ansåg att det i denna situation inte finns någon anledning att ropa på polis. Jag anser inte att min fråga till justitieministern kan tolkas som en begäran om polisingripande. Min uppfattning är nämligen den, att praktiskt taget alla människor, troende likaväl som ateister, finner denna litteratur så sårande, så utan hyfs, att lagen — vi har ju en lag, statsrådet Kling — skulle tillämpas. Svaret är jag tacksam för. Det visar med ganska obarmhärtig tydlighet hur bagatellartad man i regeringskretsar anser att frågan är. Regeringen ger trots gällande lagar och förordningar »fritt fram» för skymfande av heliga ting, även när skymfen presenteras i dess råaste form.

Herr talman! Jag ber också att få tacka justitieministern för att han gått i svaromål. Ett kulturland kännetecknas bl.a. av trosfrid och hänsynstagande till tukt och sedlighet. Dessa kännetecken börjar betänkligt blekna i vårt land, trots att vi har en lagstiftning som i klara verba slår vakt om dessa kulturvärden. Justitieministern har nu sagt sitt ord och hänvisat till den ständigt föränderliga opinionen och nya värderingar. Dessa senare representeras av en snäv krets i vårt land. Men jag kan inte finna att de representeras i vår lagstiftning, och den är väl ändå det väsent liga. Jag vet väl att man inte kan lagstifta fram kultur och stilkänsla — därför har jag i annat sammanhang motionerat om samlevnadsundervisning i skolan — men man kan med lagens hjälp sätta en gräns för hänsynslösheten, och den gränsen behövs. Om man nu inte vill tillämpa brottsbalken och tryckfrihetsförordningen i detta sammanhang må man proponera lagändring, och utredning härom är också på gång. Men man får ha i minnet, att om man ger fältet fritt för hädelse och osedlighet får man också svälja ärekränkningen. Varför i all rimlighets namn skulle man ta så högtidligt på herr Petterssons och herr Anderssons heder och ära, när man tilllåter folk attsmutskasta mänsklighetens Mästare? »Det vare lärjungen nog om det går honom så som hans Mästare», säger Guds ord. När nu författare och förläggare har slagit sig ihop om att ge ut något oanständigt om himlaglädjen, så bedöms detta av justitiekansler och justitieminister som godtagbart. Om författaren hade kommit på idén att förlägga denna obskyra glädje inte till himlens salar utan till kanslihuset, vad hade man då sagt? Hade man också då tyckt att det varit godtagbart? Nej, stryker man hädelseparagrafen skall vi veta att också ärekränkningsklausulen är i fara. Jag vet väl att somliga menar att Gud inte behöver några kryckor, inte behöver stöttas av svensk lag, och det är sant. Men man kunde väl ändå tänka sig att ge världens främste välgörare en liten honnör av hänsyn i alla fall. För resten gäller det inte bara Honom. Kristen tro innebär inte att man hänger sig åt något hinsides fjärran avlägset. Kristen tro är gemenskap med Frälsaren, en gemenskap som är så real att Paulus kan säga: »Vi äro lemmar i Kristi kropp — — — om en lem lider så lider de andra med den.» Vi har inte rätt att vålla någon lidande. Det är klart att behandlingen av en sådan här fråga i riksdagen kan ge de här jämmerliga böckerna reklam, när nu justitieministern inte har behagat stoppat dem. Men jag tror också att det kan gagna motståndet mot dem; det är många som sörjer över flatheten mot flabbigheten och fräckheten i massmedia över huvud, Oppositionen mot allt detta kan stärka en och annan tveksam själ, så att han inte faller i farstun för dessa »kejsarens nya kläder» som är på modet.

Herr talman! Det är inte så länge sedan jag hade tillfälle att diskutera just dessa frågor här i kammaren med herrar Werner och Fridolfsson i Stock holm — det var den 23 och 30 mars 1965. Fjorton dagar därefter ägde den stora dechargedebatten i samma ämne rum här i kammaren. Vad är det viktiga som har hänt på detta område sedan dess? Det viktiga är inte att mer eller mindre skumma förläggare har utgivit mer eller mindre osmakliga alster som har hänsyftning till detta område, utan det viktiga är att det har tillsatts en utredning för att fastslå var yttrandefrihetens yttersta gränser går.

I den mån han själv är aktivt verksam för att få ta del av dem får han stå sitt kast, men han skall skyddas mot opåkallade yttringar av detta slag i form av plakat utomhus, reklambroschyrer i brevlådor 0. s. v. Detta är det viktiga som har hänt. Vill sedan vissa kammarledamöter ge dessa alster reklam på det sätt som här har skett, så får det stå för dessa ledamöters egen räkning. Jag vill påpeka att frågorna framställdes före mitt ställningstagande till den bok som åsyftas.

Herr talman! Det är ingen överraskning att statsrådet delar vår uppfattning om att det är helt felaktigt, närmast barockt, att skriva sådana hädelsealster som vi här talar om. Men det häpnadsväckande är att justitieministern i sådana sammanhang inte tillämpar den lag som finns. När allt kommer till allt är det inte på något sätt avgörande vad Sveriges justitieminister anser vara skymfande, utan det avgörande är vad folkgrupper i vårt land anser vara skymfande. Så enkel är den här frågan.
Herr talman! Justitieministern hänvisar till frågesvaret, i vilket talas om att »den enskilde inte utan sin egen aktiva medverkan skulle behöva ta del av sådana framställningar». I svaret talar han vidare om »behovet av skydd för barn och ungdom». Men att kombinera dessa bägge saker är sannerligen inte lätt. Alla föräldrar känner till barns och ungdomars aktivitet därvidlag, och föräldrarna kan inte svara för det. När det gäller de aktuella skrifterna har det blivit en upptrappning undan för undan. Vi har nu en kombination av pornografi, hädelse och bildmateriel. Om vi inte tillämpar gällande lag, uppstår de inkonsekvenser vi nu bevittnar, nämligen att en fotohandlare för några veckor sedan dömdes för försäljning av pornografiska fotografier därför att dessa inte var att betrakta som tryckt skrift. Vi är sannerligen inte bara ett fåtal som är inne på dessa tankar. Pressens rådgivande nämnd har reagerat och genom Pressbyrån varnat förläggarna för den litteratur, som har »ett alltmer rått och stötande innehåll». I denna nämnd ingår inte bara representanter för svenska tidningsutgivareföreningen och Puplicistklubben utan också typiskt nog för Målsmännens riksförbund. Jag föreställer mig att just Målsmännens riksförbund skulle vara tacksamt om justitieministern hjälpte föräldrarna att hålla rent och i någon mån fungerade som hälsovårdsnämnd. När det gäller konsekvens haltar det i vårt land. Detta är känt för hög hygien i det yttre. Vi har rent och fint i våra städer och samhällen. Vi har inte soptippen på Stortorget och inte kloakutsläpp i Stadsparken. Vi har staket kring våra trädgårdstäppor. Men när det gäller personlighetslivets ömtåliga fält verkar det som om vem som helst fick stövla fram hur som helst. Och nåde den som opponerar sig! Jag önskar verkligen justitieministern all kraft från ovan att kunna stå emot det onda och kunna se till att den nya lagstiftningen inte blir ett steg tillbaka i kulturellt avseende.
Herr talman! Jag skall väl inte tillsammans med en ledamot av konstitutionsutskottet stå här och försöka utforska tryckt skrifts källa. Annars skulle jag kanske kunna lämna en utförlig redogörelse för hur det har gått till vid ifrågavarande artikels tillkomst. Jag har själv inte kunnat konstatera det, men det har sagts mig att det finns två upplagor som innehåller olika uppgifter på ifrågavarande punkt. Detta är emellertid en bisak. En annan sak är däremot viktig. En av frågeställarna berörde tidigare bestämmelsen i 1 kap. 4 8 tryckfrihetsförordningen. Denna paragraf ger uttryckligen justitieministern en diskretionär prövningsrätt när det gäller tryckta skrifter. Är det då inte helt naturligt, att jag vid utövandet av denna diskretionära prövningsrätt utgår från de direktiv för en utredning som jag själv har skrivit?

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig, om jag inte funnit det anmärkningsvärt och oroande att, såsom herr Sjöholm uttrycker sig, den misshandel som utövas under beteckningen boxning inte blir föremål för rättsliga åtgärder. Bestämmelserna i 3 kap. brottsbalken avser att bereda den enskilde skydd till liv och hälsa mot fysiska angrepp på hans integritet. Sedan gammalt gäller emellertid vissa begränsningar i detta skydd. Det finns sålunda åtskilliga situationer då en enskild inte åtnjuter ett fullständigt skydd enligt 3 kap. brottsbalken av den anledningen att han frivilligt utsatt sig för risk att bli skadad och således kan sägas ha avstått från det skydd lagen ger honom. Denna grundsats har en vidsträckt tillämpning just i samband med utövning av sport. Häri torde förklaringen ligga till att något åtal för misshandel i samband med boxning inte såvitt jag vet har förekommit. En förutsättning för att kroppsliga integritetskränkningar i samband med sportutövning inte skall föranleda ansvar är emellertid att den som har gjort intrånget inte har brutit mot de regler som gäller eller iakttages inom sportgrenen. Det är angeläget att reglerna för boxningssporten utformas så, att skadeverkningar av utövningen av sporten inte drabbar de deltagande. Vid Nordiska rådets elfte session har rådet rekommenderat de nordiska ländernas regeringar att företa en gemensam undersökning av boxningens skadeverkningar. Svenska regeringen har den 14 februari 1964 utsett en svensk delegation att deltaga i dessa nordiska undersökningar. Motsvarande förordnanden har skett i de övriga nordiska länderna, och undersökningarna pågår således för närvarande i nordiskt samarbete. Jag avvaktar med stort intresse resultatet av detta arbete, men vad som redan har framkommit i olika sammanhang ger anledning till oro. Jag utesluter därför inte möjligheten att statsmakterna får ta sin ställning till boxningen under omprövning, när det nordiska utredningsarbetet föreligger färdigt.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret som var betydligt mer tillfredsställande än jag hade väntat mig. Det var ur mina synpunkter ett klart positivt svar. Landets justitieminister känner sålunda oro inför det förhållandet, att man i detta upplysta land kan slå ihjäl en människa med avsiktliga slag utan att rättsväsendet på något sätt reagerar. Justitieministern finner det sannolikt utmanande mot de rättsprinciper som vårt samhälle bygger på, att samvetslösa individer kan tjäna grova pengar på att människor invalidiseras psykiskt och fysiskt. Ännu mera utmanande är detta naturligtvis genom att det ackompanjeras av jubelskrän från en sadistisk publik. Boxning är en skam för ett kulturoch idrottsland. Rättsligt sett är den ingenting annat än misshandel. När justitieministern säger att sam tycke i vissa fall kan förta brottslighet, stämmer det enligt min mening inte in på boxningen. Justitieministern säger i svaret att det finns situationer då en enskild inte åtnjuter skydd »av den anledningen att han frivilligt utsatt sig för risk att bli skadad och således kan sägas ha avstått från det skydd lagen ger honom». Vi har en straffrättsexpert, professor Agge, som just i denna fråga har sagt att en person kan »icke ha rätt att ge sitt samtycke till en gärning, som innebär grövre intrång i hans egen kroppsliga integritet. Man kan sålunda icke lagligen samtycka till att bliva dödad eller lemlästad». Men det är ju vad boxarna gör, och boxning är alltså icke laglig. Jag menar att man skulle kunna ingripa redan på det stadium där vi nu befinner oss. All medicinsk expertis uttalar enstämmigt, att boxningen är livsfarlig dels direkt genom de dråpslag som utdelas i samband med en knockout, dels på grund av de många upprepade slagen mot huvudet. Detta gäller sålunda både proffsboxning och amatörboxning. I hela världen har under de senaste tio åren 165 boxare dödats, icke på grund av olycksfall eller regelbrott utan på grund av regelrätt utövad boxning. Jag menar att det måste göras något innan det är för sent, och det är avgjort för sent när nästa dödsfall har inträffat i vårt land. Jag har således anledning att vara tacksam mot justitieministern för det svar som jag fått.
Herr talman! Jag har inte anledning att polemisera mot herr Sjöholms svar på svaret annat än på en punkt. Jag sade inte att samtycke skulle befria från straff om man slår ihjäl en människa. Jag har utförligt behandlat denna fråga vid remissen av förslaget till brottsbalk till lagrådet, och jag tror inte att jag behöver gå in på detaljerna härvidlag.

Herr talman! Herr Henriksson har frågat mig, om jag har uppmärksammat att ersättningarna till nämndemännen har väsentligt försämrats genom statens övertagande av domstolsväsendet och om jag ämnar vidta åtgärder för att återställa eller förbättra ersättningsnivån. Ersättning till nämndeman vid häradsrätt utgår enligt gällande bestämmelser med 60 kr. om dagen. Dessutom utgår resekostnadsersättning och traktamente enligt samma grunder som gäller för statens tjänstemän. Under arbetet med rådhusrätternas förstatligande gjordes i justitiedepartementet en undersökning av den ersättning som städerna med rådhusrätt betalade sina nämndemän. Det visade sig då att i en stad utgick högre dagarvode än till nämndeman vid häradsrätt, nämligen med 70 kr. Övriga städer betalade dagarvode med samma belopp som staten, alltså med 60 kr., eller med lägre belopp. I några fall utgick viss ersättning för inkomstbortfall vid sidan av dagarvodet, vilket kunde leda till att ersättning totalt sett kunde komma att utgå med högre belopp än 60 kr. Resekostnadsersättning och traktamente utgick bara undantagsvis. I enlighet med mitt förslag beslöt riksdagen att nämndeman vid rådhusrätt skulle få ersättning efter förstatligandet enligt samma grunder som nämndeman vid häradsrätt. Jag är medveten om att härigenom en viss minskning av rätten till ersättning kunde inträda vid några få rådhusrätter. I de flesta fall ökades dock ersättningarnas storlek. Frågan om nämndemannaarvodenas storlek i fortsättningen kommer att i sedvanlig ordning redovisas i nästa års statsverksproposition.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Jag är medveten om att frågan ställts vid en tidpunkt, när departementet är sysselsatt med prövning av olika utgiftsposter och att det därför kan vara svårt att lämna mera preciserade besked än vad som skett i detta svar. Jag anser emellertid att det är angeläget att frågan uppmärksammas. Före rådhusrätternas förstatligande var ersättningsfrågorna för nämndemännen i stort en kommunal angelägenhet. Naturligtvis kom detta att medföra, vilket också framgår av svaret, olikheter i ersättningsnivån. Genom statens övertagande av dessa angelägenheter har denna skillnad eliminerats, något som i och för sig kan betraktas som positivt. Inom vissa kommuner kom emellertid statens övertagande av domstolsväsendet att leda till avsevärda försäm ringar i fråga om arvoden till nämndemännen. Jag kan som exempel nämna att i min egen hemstad, Linköping, utgick arvode tidigare med 80 kronor per tjänstgöringsdag mot för närvarande 60 kronor. Det bör i sammanhanget framhållas att ersättningarna i första hand får ses som ersättning för förlorad arbetsförtjänst. I åtskilliga fall kan man utan vidare slå fast, att vederbörande endast delvis kompenseras och alltså gör en direkt ekonomisk förlust. Detta kan som jag ser det inte vara rimligt. Det framgår också av statsrådets svar, att han är medveten om att viss minskning av ersättningen har skett jämfört med hur det var tidigare. Jag vill gärna i detta sammanhang understryka att arvodet, utöver att det skall kompensera förlust av arbetsinkomst, också bör utgöra en ersättning för själva uppdragets fullgörande och det ansvar som följer med uppdraget. Anlägger man de synpunkterna på arvoderingen är nuvarande ersättningar som jag ser det helt otillfredsställande. Slutligen vill jag, herr talman, understryka det angelägna i att ersättningarna för nämndemannauppdragets fullgörande avvägs så, att de som fullgör denna viktiga samhällsuppgift inte åsamkas ekonomiska förluster i sammanhanget. För att säkerställa en allsidig och lämplig rekrytering är det nödvändigt, att en ändring och förbättring sker med det snaraste. Jag räknar med att statsrådet vid den prövning som han i senare delen av sitt svar nämner beaktar de rimliga önskemål som jag i min fråga och i denna kommentar har framställt. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Fru Ryding har frågat, om jag anser möjligheter föreligga att åstadkomma en tidigare utbetalning av studiebidragen under höstoch vårterminerna än vad nu är fallet. I syfte att få till stånd en snabbare utbetalning av studiehjälp har centrala studiehjälpsnämnden «utfärdat anvisningar till skolstyrelser och rektorer, vari föreskrivs att annan studiehjälp än studielån skall utbetalas vid två tillfällen under varje termin. Den studiehjälp som utgår utan ansökan, nämligen studiebidrag, förhöjt studiebidrag och förlängt barnbidrag, skall utbetalas inom en månad efter termins början. Studiehjälp som utgår endast efter ansökan, inackorderingstillägg, resetillägg, inkomstprövat tillägg och behovsprövat tillägg, skall utbetalas under vårterminen senast i mars månad och under höstterminen senast i november månad. I vissa fall har förseningar inte kunnat undvikas, främst sammanhängande med att skolstyrelse i fråga om ansökningar om inkomstprövat tillägg måste inhämta utdrag ur inkomstlängd hos lokal skattemyndighet. För att förkorta behandlingstiden för dessa ansökningar övervägs inom centrala studiehjälpsnämnden övergång till en ordning enligt vilken skolstyrelse ej längre behöver inhämta dessa uppgifter från skattemyndighet. Enligt vad jag erfarit ämnar nämnden göra framställning härom till Kungl. Maj:t i början av nästa år.

Herr talman! Herr Hyltander har frågat mig, om jag med hänsyn till tidigare företagsnedläggelser och de senaste beskeden om kraftig minskning av arbetstillfällena i Skaraborgs län vill medverka till någon form av lokaliseringsstöd för de drabbade orterna i länet. När beslutet om lokaliseringspolitiken fattades år 1964 bedömde regering och riksdag en regional avgränsning av det ekonomiska lokaliseringsstödet som ofrånkomlig. Resurserna ansågs i första rummet böra reserveras för de delar av landet där strukturförändringarna i näringslivet gjorde sig starkast gällande. Den geografiska avgränsningen skedde därför till det s.k. norra stödområdet. Men avgränsningen är inte så fixerad, att andra delar av landet avsku rits från möjligheterna till lokaliseringsstöd. Lokaliseringsstöd kan i särskilda fall också lämnas utanför stödområdet, t.ex. när avsevärda sysselsättningssvårigheter förutses eller har inträffat på grund av industrinedläggning i samband med branschrationalisering eller när det är angeläget att tillföra en ort med ensidig industristruktur ytterligare industri för att differentiera näringslivet. Detta innebär således att lokaliseringsstöd kan utgå till företag som lokaliserar sig utanför stödområdet, således också Skaraborgs län, om nämnda förutsättningar är för handen och de ytterligare villkor som fastställts i kungörelsen om lokaliseringsstöd är uppfyllda. En första förutsättning för att stöd skall kunna utgå är dock alltid att det finns ett företag, som är villigt att etablera sig i en ort med omställningsproblem.
Herr talman! Jag vill tacka inrikesministern för svaret. Varken idémässigt eller principiellt hör jag till dem som vid alla tillfällen ropar på ingripanden från det allmänna även när det gäller rätt besvärliga situationer. Dock torde det vara naturligt att efterhöra regeringens och inrikesministerns inställning till de problem, som aktualiserat min fråga, med hänsyn till den deklarerade viljan att föra en aktiv arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitik och de uttryck denna fått i andra delar av landet. Alldenstund Skaraborgs län inte geografiskt tillhör områdena med lokaliseringsstöd vill jag hävda skaraborgarnas rätt att bli ihågkomna, om sysselsättningssvårigheterna på orter inom länet blir av den arten och graden, att de kan jämföras med svårigheterna på andra orter som fått lokaliseringsstöd. Under 1966 har i Skaraborgs län 1 475 personer fått varsel om entledigande. 1400 av dem arbetar i 14 företag som skall läggas ned. 750 av dessa tillhör textiloch konfektionsindustrien. Av företagen är inte mindre än sju någorlunda stora, nämligen yllefabriken i Tidan med 193 anställda, Industri AB Libo i Skövde med 183, Melka i Skara med 128, Holma-Helsinglands Linspinneri i Madängsholm med 128, Habo Ullspinneri med 73, Skofabriks AB Oscaria i Tibro med 53 och slutligen och inte minst — och det som föranlett att min fråga ställts nu — Elektro IWO AB i Mariestad med 545. 854 personer har friställts hittills i år. 76 kvarstår i företag i Habo och Madängsholm som avvecklar vid årsskiftet och 545 i Elektro IWO AB i Mariestad som anger tiden för entledigandet till omkring 1 juli 1967. De flesta av de 854 friställda har kunnat beredas andra anställningar. I Tidan sysselsätts ungefär 35 personer i beredskapsarbeten och i Madängsholmsoch Tidaholmsblocket förbereds sådana arbeten med viss början inom ungefär 14 dagar. Ett 40-tal deltar för närvarande i länsarbetsnämndens omskolningskurser. Flera har deltagit tidigare och därefter erhållit anställning på annat håll. Trots detta är ett 60-tal alltjämt utan sysselsättning och svårplacerade av olika skäl. Beträffande Elektro IWO beräknar man på en kvarvarande avdelning i Mariestad att ha kvar 90 å 100 anställda. Man hoppas att cirka 100 man får anställning vid Elektrohelios, som övertar en del av IWO:s tillverkning. Men cirka två tredjedelar av de anställda återstår att planera placering för. Länsarbetsnämnden har i skrivelse av den 11 november i år hemställt »att arbetsmarknadsstyrelsen ville medverka till lokalisering av industriföretag till Mariestad och, om det visar sig nödvändigt, i samband därmed bevilja lokaliseringsstöd». Jag tolkar inrikesministerns svar så att han är beredd att medverka till detta stöd, om det skulle visa sig nödvändigt, och jag är tacksam för det. En faktor som utan tvivel också har en positiv inverkan på sysselsättningen inom ett område är om byggnadsverksamheten kan fortlöpa i jämn takt. I min egen hemkommun har jag sett exempel på hur ett företag som tillverkar fribärande takstolar fick svårigheter och nödgades permittera anställda i början av året som en följd av att möjligheterna för speciellt industribyggen stramats åt under en viss period. Likaså har jag den uppfattningen att man kunde öka bostadsbyggandet ute i landet i icke oväsentlig grad, särskilt på mindre och medelstora platser, om tillståndsgivningen kunde liberaliseras och göras mjukare och mera anpassningsbar till lokala möjligheter när det gäller arbetskraft och kapital. Att utnyttja de möjligheterna hundraprocentigt är även det en sak som skulle verka i positiv riktning. Jag vill här också nämna möjligheterna att ta investeringsfondsmedel i anspråk. Jag vet att det i länet finns företag i närheten av nedläggningsföretag som förgäves sökt att få använda investeringsfondsmedel till utbyggnad, något som skulle ha inneburit en betydligt ökad export. Det är ju något som alltid och speciellt i dagens marknadsläge måste anses mycket angeläget. Med hänsyn till det positiva svaret vågar jag förutsätta att inrikesministern även i det fallet vill vara aktivt positiv.
Herr talman! Jag noterar tacksamt herr Hyltanders ord om att den friställda arbetskraften i huvudsak har kunnat beredas annat arbete. Det är mycket viktigt just nu, när det har lagts ned företag på olika håll. Arbetsmarknadsstyrelsen, länsarbetsnämnderna och de lokala organen måste arbeta med traditionella arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa har, som sagt, på de flesta platser givit de resultat vi eftersträvar. Men givetvis inställer sig en del problem. Det kanske största problemet är det restklientel — om jag får använda det ordet — som vi har svårt att omplacera. Detta kan bero på vederbörandes ålder eller andra omständigheter. Vi måste ägna särskild uppmärksamhet åt den arbetskraften. Men jag underskattar inte heller de regionala problem som vi måste ägna uppmärksamhet åt i särskild ordning. Den svårplacerade arbetskraftens problem betraktar jag dock som mycket stora, och vi måste där överväga om inte alldeles speciella åtgärder måste till för att klara åtminstone en del av övergångssvårigheterna. Vi gör också sådana överväganden. Naturligtvis kan i detta sammanhang också den fråga uppkomma som herr Hyltander berörde, nämligen om inte tillståndsgivningen kan liberaliseras något. Jag kan där som exempel nämna att socialministern, som har kontakter med byggandet av ålderdomshem, under hösten har gjort en propå om att öka ut kvoten av ålderdomshemsplatser. Efter tillstyrkan av arbetsmarknadsmyndigheten har vi också gjort det, och nu kan ålderdomshemsprojekt omfattande något över 300 platser igångsättas. Om jag inte missminner mig, är något sådant projekt lokaliserat till Skaraborgs län. Jag säger inte detta i direkt anslutning till vad vi nu diskuterar utan bara för att markera hur vi ser på dessa problem. Dessutom har tillstånd meddelats för igångsättning av en del villabebyggelse. Den större smidighet som herr Hyltander efterlyste är också på väg, och man är införstådd med den saken i arbetsmarknadsstyrelsen. Även vi är mycket lyhörda för sådana propåer. Om det på någon plats föreligger behov av en lokaliseringspolitisk insats — alltså om friställelsen av arbetskraft är av sådan storleksordning att alldeles speciella åtgärder måste till — har vi som jag sade nyss möjligheter öppna för det.
Herr talman! Jag skall ännu en gång uttrycka min glädje över det positiva svaret. Jag har ingen anledning att göra någon svartmålning. Jag har velat redovisa de faktiska möjligheterna och de svårigheter som råder. Anledningen till frågan är att jag anser att man bör vara ute i så pass god tid att man kan planera åtgärderna i förväg; detta särskilt när det gäller det stora problemet Elektro IWO. De andra problemen har vi — därom är vi överens — delvis löst om också inte fullt tillfredsställande, något som man kanske inte kan räkna med inom så pass kort tid som det här gäller. Jag är glad att höra, att inrikesministern är beredd att liberalisera kvotgivningen för byggandet. Jag hoppas att vi därmed skall få möjlighet att mera effektivt utnyttja våra resurser. Särskilt hoppas jag att detta kommer att gälla de mig närboende som är beroende av ett ålderdomshemsbygge som är färdigt att sättas i gång nere i Skaraborgs län. Det har f. ö. just i dag varit aktuellt att göra en uppvaktning här uppe i Stockholm om den saken.
Herr talman! Herr Nihlfors har frågat mig om delresultat av låginkomstutredningens arbete kan offentliggöras så att den offentliga diskussionen om möjligheterna att förbättra levnadsförhållandena för personer med låga inkomster kan tillföras nödvändiga fakta. Det är enligt min mening synnerligen angeläget att resultaten av den kartlägg ning beträffande låglöneproblematiken, som utredningen har till uppgift att utföra, blir tillgängliga så snabbt som möjligt. Ännu har dock utredningen inte hunnit så långt i sitt arbete att det är aktuellt att publicera något material. Utredningsarbetet förutsätter ingående och tidskrävande undersökningar av olika slag och inte minst därför kan det vara lämpligt att utredningen efter hand som arbetet fortskrider redovisar olika kartläggningar.
Dagens förteckning över enkla frågor upptar 14 frågor. Flera av dessa framställdes så tidigt, att de med den ordning som vanligen tillämpas skulle ha besvarats redan förra torsdagen, men på grund av mellankommande hinder måste besvarandet uppskjutas. Till besvarande nästa vecka har inkommit 10 nya frågor. Med hänsyn härtill kommer dagens frågestund att, om så erfordras, utsträckas till att omfatta en och en halv timme.
Herr talman! Det svar, som lämnades av inrikesministern och som jag ber att få tacka för, kommer inte att från min sida föranleda någon stärskilt stor förlängning av frågestunden i dag. Jag finner att inrikesministern helt delar min mening att det är nödvändigt att så snabbt som möjligt få fram delresultat från denna utredning, något som jag tror kan ha mycket stor betydelse för den fortsatta debatten om låginkomsttagarnas problem. Avtalsrörelsens facit i år betraktas nog, trots olika väsentliga insatser, som inte särskilt positiv för låglönetagarna. Som grupp betraktad är givetvis löntagarna i detta sammanhang särskilt i blickpunkten. Det hade enligt min mening varit önskvärt om inrikesministern hade kunnat ge besked om när han tror att något delresultat kan framläggas av den utredning, som tillsattes den 10 december 1965, ty debatten kan väl inte stanna upp i avvaktan på utredningen. Det är enligt min mening nödvändigt att få en hel del uppgifter, som ställer till rätta vad som kan menas med låginkomsttagare, vilka grupper de är och var de finns i vårt land. Det finns i utredningsdirektiven exempelvis uttalat att man bör undersöka även den geografiska spridningen av de grupper det här gäller. Det finns också andra problem. Jag syftar på att den nuvarande in komststatistiken när det gäller företagarsidan knappast ger en fullt rättvisande bild av situationen på detta område. Vår nuvarande inkomststatistik upptar vidare såsom låginkomsttagare bl.a. studerande, vilka arbetar i näringslivet på deltid, och andra deltidsanställda. Vi har även värnpliktiga, som inte är fullt sysselsatta i produktionen på grund av sin inkallelse, med flera grupper.

Herr talman! Herr Holmberg har frågat, om jag vill upplysa om när riksdagen kan motse proposition om tandvårdens inordnande i sjukförsäkringen. Jag har i annat sammanhang gett till känna att regeringen avser att tillkalla en utredning om folktandvårdens ställning och organisation, Remissbehandlingen av förslaget om en allmän tandvårdsförsäkring har gett starkt belägg för nödvändigheten av att dessa frågor blir allsidigt belysta innan ställning tas till frågan om tandvårdsförsäkringen. Inte minst huvudmännen för folktandvården har understrukit denna synpunkt. Tidpunkten för förslag till riksdagen om tandvårdsförsäkring får bestämmas när resultatet av folktandvårdsutredningen föreligger.

Herr talman! Jag kan försäkra herr Holmberg att jag inte tar emot direktiv från Industriförbundet eller andra instanser som står utanför departementets handläggning av denna fråga. Jag vill emellertid, herr talman, med anledning av herr Holmbergs inlägg understryka ytterligare ett par saker. För det första vill jag framhålla att jag betraktar en allmän tandvårdsförsäkring som en mycket stor och angelägen reform. Det är riktigt att många människor har stora kostnader för tandvård och reformen är viktig. För det andra vill jag understryka att det är angeläget att vi — innan vi genomför en tandvårdsförsäkring — har garantier för att den i dag ytterligt betydelsefulla folktandvården och speciellt skoltandvården icke får svårigheter. Vi måste vara medvetna om att vi har en skoltandvård i vårt land som innebär att uppåt 90 procent av landets skolbarn får kontinuerlig tandvård — de behandlas i stort sett varje år. Den återstående delen får också en fortlöpande tandvård, dock inte regelbundet varje år. Bland andra har utredningen understrukit att folktandvården — och inte minst skoltandvården — är en både riktig och viktig form för tandvårdens organiserande. Inte minst från huvudmannahåll — det bör herr Holmberg känna till — har uttalats oro för att införandet av en tandvårdsförsäkring skulle kunna skapa bekyramer och svårigheter beträffande bl.a. rekrytering av personal till folktandvården. Jag har ansett, herr Holmberg, att dessa motiv är så starka att de fått bestämma mitt handlande. Självfallet kan man inte bortse från de statsfinansiella frågorna, allra minst när det gäller en så stor och kostsam reform som denna, men jag vill understryka, herr talman, att mitt ställningstagande i allra högsta grad har dikterats av det skäl jag här åberopat. Jag antar att herr Holmberg delar min mening att det är angeläget att så långt som möjligt skapa garantier för att införandet av en tandvårdsförsäkring inte medför besvärligheter för folktandvården. Det vore inte särskilt lyckat om en tandvårdsförsäkring exempelvis tog läkare från folktandvården i glesbygderna. Jag förmodar att herr Holmberg har ett särskilt intresse av den frågan. Naturligtvis, herr talman, är det också av vikt att man i största möjliga utsträckning kan åstadkomma garantier för att införandet av en tandvårdsförsäkring inte får till följd att privattandläkarnas arvoden blir föremål för omotiverade höjningar. Försäkringen kommer utan tvivel även att ställa stora krav på våra tandvårdsresurser. Efterfrågan på tandvård stegras, men tillgången på tandläkare är begränsad, även om utbildningen på detta område har undergått och undergår en ökning. Visserligen tror jag att vi kan komma att nå goda resultat genom förebyggande åtgärder — exempelvis genom fluoridering av vatten, som vi diskuterade häromdagen i denna kammare — och härigenom påverka efterfrågesidan, men en tandvårdsförsäkring får dock inte äventyra folktandvården. Herr Holmberg frågade slutligen om det inte är möjligt att successivt genomföra reformen. Jag vill svara att alla möjligheter naturligtvis står öppna beträffande reformens utformning, men först måste vi ha folktandvården penetrerad genom den utredning som jag nu avser att tillsätta.

Herr talman! Herr Rubin har frågat mig om jag anser att de kostnader som läggs ner på de statliga företagens förvaltningsberättelser är motiverade. De statliga företagen bör i sina förvaltningsberättelser lämna en ingående och öppen redovisning för verksamheten. Berättelsernas innehåll och utformning bör avpassas så att de väcker in tresse och får en publicitet som är motiverad av verksamhetens betydelse och omfattning. Kostnaderna bör sålunda bedömas efter förhållandena i varje särskilt fall. Självfallet är det angeläget att kostnaderna för förvaltningsberättelserna inte blir högre än vad som från allmän företagsekonomisk synpunkt är motiverat.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag tycker dock inte att svaret är fullständigt. Jag har frågat om det kan bedömas ekonomiskt riktigt att slänga ut en massa pengar på statliga broschyrer. Man har ju tillfälle att se hur sådana broschyrer formligen travas i papperskorgarna här. Om vi t.ex. skulle titta på telestyrelsens broschyr — det är första året den kommer ut — så står det i i själva inledningen att televerket är ett affärsdrivande verk, och det vill jag inte bestrida. Men inte är det någon affär att ge ut en broschyr som denna. Det står också i inledningen att verket uthyr och försäljer radiostationer till rederier m.fl. Inom parentes skulle jag, om jag får inräknas i »m. fl», vilja anmäla mig som spekulant på en radiostation eftersom vi har brist på sådana i Skåne. När man går igenom en sådan här broschyr, finner man att åtskilliga sidor tas upp av räkenskaper, alltså själva förvaltningarna, men ungefär hälften av broschyren består av en mångfald fina färgbilder. Man får visserligen veta att televerkstäderna, vilka ju är de som ger pengar till televerket, under året har överlämnat 11,9 miljoner kronor till verket, men det är väl inte meningen att man skall slösa med dessa pengar genom att ge ut en sådan här broschyr. Handelsdepartementet ger ju ut en fullständig broschyr, i vilken de statliga affärsdrivande företagen behandlas. Det nya i den statliga företagsbroschyren är att man till årets upplaga fogat en sammanställning över styrelseledamöter m.fl. i de statliga företagen. Om det är »bristande kommunikationer» mellan verken som gjort att televerket har givit ut sin broschyr, vet jag inte. Jag kan blott och bart konstatera att två sidor av den upptas av styrelsen och direktionen. Tittar man på bilderna, finner man koordinatväxlar, linjeväxlar och olika slags system, som jag inte kan finna ha ett spår intresse, utan vilka endast torde ha tillkommit för att skryta med. På en sida ser man en bild av stapling och lastning av kabeltrummor medelst gaffeltruck. På nästa sida förekommer samma gaffeltruck, men där är det telefonkataloger som lastas. Jag tycker över huvud taget inte att dessa bilder har något som helst intresse. I handelsdepartementets broschyr har man lyckats komprimera sitt bildmaterial till tre sidor. Man frågar sig givetvis vad televerkets broschyr kostar. Enligt vad verket meddelar kostar den inte mindre än 50 000 kronor. Jag har själv infordrat offert från annat tryckeri och fått veta att en sådan broschyr skulle kosta mig 70 000 kronor. När jag sedan tar upplysning om priset på handelsdepartementets förnämliga broschyr, som har dubbelt så stort sidoantal och som omfattar samtliga statliga företag, får jag veta att den kostar 25 000 kronor. Telestyrelsens publikation kostar 7 kronor per styck. Det statliga företaget, handelsdepartementet, är tydligen det affärsdrivande verket, eftersom det åtminstone tar betalt.

Herr talman! Privata och numera även statliga företag utger ju sådana här berättelser. De bedöms ha ett upplysningsvärde, det är en redovisning som skall finnas. De antas ha ett företagsekonomiskt värde. Det är alldeles klart att de statliga företagens broschyrer i allmänhet är betydligt mindre påkostade än många av de redovisningar som utges av privata bolag. Tendensen är i och för sig bra. Jag såg att det nyligen förekom en tävling om vem som hade den bästa årsredovisningen. Bland allt det som herr Rubin fann anledning att uppbygga kammaren med skall jag på ett par punkter korrigera honom. Det är inte så att televerket gör pengar i första rummet på verkstadsrörelsen, utan televerket gör i första rummet pengar på telefon-, telegrafoch telexrörelsen, som har mycket betydande omfattning. Företaget är mycket stort, och det är mycket framgångsrikt om man ser på produktiviteten och expansionen. Denna förvaltningsberättelse har haft en mycket stor efterfrågan. Om den skulle fylla riksdagens papperskorgar tycker jag det är tråkigt, eftersom televerket tydligen som en service har velat ge den till riksdagens ledamöter. Herr Rubin hade tydligen läst den men i huvudsak fångats av fotografierna. Jag vet inte om det var det faktum att det fanns fotografier eller om det var det faktum att fotografierna inte var tillräckligt belysande som upprörde herr Rubin. Jag förmodar att han som yrkesman var ute efter det senare. Att fotografier förekommer bidrar väl till att lätta upp och illustrera texten — det är deras syfte. Televerkets skrift har blivit så efterfrågad internationellt sett att man t.o.m. gjort en översättning till engelska. Avslutningsvis skall jag bara säga att jag tycker det är bra att de statliga företagen liksom andra företag ger ut dylika förvaltningsberättelser. Det är naturligtvis lämpligt att de inte blir orimligt dyra. Men jag är övertygad om att de statliga verken här liksom på and ra områden kommer att vara i stånd att göra en företagsekonomisk och affärsmässig bedömning av vad som är rimligt.

Herr talman! Kommunikationsministern sade här som en upplysning att det inte var från televerkstäderna som televerket fick sina största inkomster. Men man kan då också konstatera att televerkstäderna har givit televerket 11,9 miljoner under föregående budgetår. Vad jag är upprörd över är att man slösar med statens pengar. Jag finner att privata industrier inte ger ut så här stora och flotta berättelser. Kommunikationsministern säger att det är telefonverksamheten, radio o. s. v. som ger pengar. Men vi kan ju inte sälja fler telefoner etc., och det finns ju ingen konkurrens på den marknaden eftersom det är ett monopol. Därför tycker jag att det skulle räcka med en stencilerad berättelse. När jag här i riksdagen motionerade om att staten skulle ge ut en broschyr om förhållandena i utvecklingsländerna för att stimulera och intressera allmänheten för ett av vår tids största problem, fick jag nej. Man ansåg tydligen inte att man hade råd. SIDA begärde 125 000 kronor till upplysningsverksamhet; man sade då nej därför att det inte fanns pengar. Men se här finns det plötsligt pengar att ge ut broschyrer som kostar både 50 000 och 70 000 kronor, och t.ex. statens järnvägars broschyr kostar 35000 kronor. Om man sparade in kostnaderna för två sådana broschyrer kunde man kanske tänka sig att SIDA i framtiden inte skulle behöva stencilera sina berättelser. Och det är till detta jag vill komma: detta är ett slöseri med pengar. Och även dessa stora, flotta broschyrer blir ändå till slut så att säga stencilerade, ty i ett statligt företags broschyr har man räknat fel på 3 å 4 miljoner kronor, och detta meddelar man på en liten sten. cilerad lapp som man stoppat in i broschyren. Skulle man då inte kunna ta och stencilera hela broschyren med en gång, så blev det inte så kostsamt att göra några fel?

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat mig vid vilken tidpunkt den för befolkningen på Åland avsedda TV-sändaren på Väddö beräknas bli färdig att tas i bruk. ten är i det närmaste avslutade, och installation av sändarutrustning pågår. Sedan även sändarantennen monterats, bör anläggningen kunna tas i drift under februari eller mars 1967.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet Palme för svaret. Det var mycket positivt och måste glädja Ålands befolkning som är uteslutande svenskspråkig. Det är väl också ur nordisk synpunkt glädjande att vi får dessa möjligheter till ömsesidigt programutbyte mellan Sverige och Finland. Sedan den slavsändare som tidigare fanns på Åland stoppats har befolkningen inte haft möjligheter att se vare sig finsk eller svensk TV, och man hade då sändningarna upphörde redan hunnit skaffa sig cirka 4 000 TV-apparater. Jag har bara att ännu en gång tacka för svaret. Alldeles säkert kommer befolkningen, som inte tidigare haft klart för sig att Väddö-sändaren skulle komma i gång så snart, att ha anledning att glädja sig än mer åt detta.
Herr talman! Herr Ståhl har frågat mig om jag anser att reklamskyltning i samband med större sportevenemang — ishockey-VM och dylikt — bör utgöra hinder för att sådana evenemang skall kunna sändas i svensk TV. ning i samband med sportevenemang i och för sig inte hinder för att evenemangen skall kunna sändas i TV. Vad man genom reklamreglerna vill förhindra är emellertid, att det i samband med evenemangen säljs annonsplats uteslutande med hänsyn till TV-sändningarna. Garantier mot detta söker man från radioföretagets sida skapa i samband med att kontrakt tecknas med vederbörande idrottsarrangörer. evenemang utomlands tillämpas — i överensstämmelser med Europeiska radiounionens rekommendationer — en ordning, som innebär att radioföretaget i det land där evenemanget äger rum är avtalspart med ifrågavarande idrottsarrangör. Vid kontraktets ingående har det avtalsslutande radioföretaget bl.a. att beakta de riktlinjer för reklam, som antagits av radiounionen och som tillkommit för att förhindra sådan annonsering, vilken är speciellt avsedd för TV-publiken vid internationella sändningar. Dessa riktlinjer har successivt skärpts, vilket svarat mot önskemålen inte minst hos de reklamfinansierade nationella radioföretagen, som med hänsyn till de egna annonsörerna har ett särskilt intresse att förhindra smygreklam. Som exempel på de problem, som förekomsten av reklam skapar för TV bevakningen av internationella idrottsevenemang, kan hänvisas till de förestående världsmästerskapen i ishockey i Wien. Det är i detta fall den österrikiska televisionen, som för radiounionens och dess medlemmars räkning har att söka träffa avtal med Internationella ishockeyförbundet om rätten att sända evenemanget i TV. Från förbundets sida har vid förhandlingar framlagts en lista omfattande inte mindre än ett sextiotal annonsörer. En del av den reklam som ifrågakommer är direkt oförenlig med radiounionens bestämmelser, och förhandlingarna har med hänsyn härtill ännu inte kunnat slutföras. Om den österrikiska televisionen inte lyckas träffa en uppgörelse bortfaller möjligheten för samtliga europeiska TV-företag att sända evenemanget. Personligen hoppas jag naturligtvis att dessa förhandlingar skall leda till ett sådant resultat att vi får se VM i ishockey i television.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Palme särskilt för den sista lilla personliga reflexionen, som inte finns med i svaret. Idrottsbladet aviserade något sådant i morse, då det skrev att statsrådet skulle ha en positiv inställning till denna VM-sändning, vilket inte direkt framgår av svaret. Jag drar därav den slutsatsen att statsrådet har läst Idrottsbladet. Jag vill emellertid göra ett par randanmärkningar, som jag tycker har betydelse i detta sammanhang, inte minst med hänsyn till den offentliga debatten. Den första är att de 60 annonsörerna är av världsformat. Bland dem återfanns fem stora svenska företag med internationell marknad. Enligt uppgift till mig från den expertis på ishockeysidan, som torde vara bäst initierad här i landet, drog man sig från svenskt håll tillbaka enbart därför att dessa fem svenska företag var med. Detta är litet besynnerligt när TV publiken nu kväll efter kväll kan sitta och se på rinkreklam från landskamperna här hemma. Den andra anmärkningen gäller påståendet att det hela skulle vara ett privat geschäft från firmornas sida. Det har, herr talman, med bestämdhet uppgivits till mig, att all behållning av denna annonsering går till de deltagande ländernas ishockeysport. Det är många av de deltagande mindre länderna som just på det sättet får sina kostnader täckta och blir i stånd att delta.

Statsrådet Palme borde som den dynamiska person han är se till att det blir en vettig ordning, så att vi slipper sådana tråkiga förbud som i detta fall. Jag instämmer hjärtligt i statsrådet Palmes förhoppning om att förhandlingarna i Wien skall fortsättas så att ett positivt resultat uppnås.
Herr talman! För det första en liten rättelse. Jag har tyvärr inte läst Idrottsbladet. Mitt tillägg har en mycket enklare förklaring: på grund av min försummelse föll den sista meningen bort vid utskriften av svaret. För det andra tycker inte heller jag att man skall visa någon skuggrädsla, men det är inte jag som skall avgöra dessa frågor utan det är radioföretagets styrelse. I Sveriges Radios styrelsebeslut från december 1958 heter det: »Det är styrelsens bestämda uppfattning, att en för långt driven skuggrädsla i dylika sammanhang är meningslös och att exempelvis ett bilmärke, etiketten på en läskedrycksflaska, namn på märkesvaror o. d. är av ringa värde för fabrikanter och försäljare m.fl., vilkas varor eller märken kommer i blickfältet på televisionsrutan.» Från Sveriges Radios sida har man därför inte brytt sig om att reagera mot sådan fast reklam. Man har endast reagerat mot tillfällig reklam för ett speciellt arrangemang, och i Sverige har det i allmänhet gått ganska bra att träffa uppgörelser därom med olika arrangörer. Förhållandena blir något annorlunda på det internationella planet. Det har påståtts att svårigheterna vid förhand lingarna i Wien berott på aktivitet från Sveriges Radios sida. Enligt de informationer som jag har fått är detta fullkomligt fel. Den europeiska radiounionen har helt enkelt tillämpat sina regler, och jag tror att Sveriges Radio i detta sammanhang har utsatts för mycket orättvisa beskyllningar. Sveriges Radio måste naturligtvis liksom alla andra länder lojalt följa de regler som man i EBU kommit överens om. För det tredje finns det länder med hårdare regler om TV-reklam än Sverige. Det gäller dels länder med ännu striktare förbud mot reklam än Sverige, dels och framför allt länder som har en reklamfinansierad TV. De sistnämnda länderna får nämligen svårigheter med sina kunder, som ordinärt köper TV-reklam, om dessa kommer underfund med att det förekommer smygreklam. Just i länder med kommersiell TV har man därför haft anledning att skärpa reglerna på detta område. Det är naturligtvis tilltalande om de små idrottsförbunden får pengar, men jag har svårt att föreställa mig att denna reklamverksamhet är ren välgörenhet från de deltagande firmornas sida. Herr Ståhl och jag är tydligen helt ense på en punkt: vi hoppas båda, entusiaster som vi är, att få se ishockey VM i TV. Men det förutsätter att de förhandlingar som den österrikiska televisionen för med Internationella ishockeyförbundet för radiounionens och dess medlemmars räkning leder till resultat. De förhandlingarna kan varken herr Ståhl eller jag lägga oss i.

Herr talman! Statsrådets tal om smygreklam förvånar mig i någon mån. Enligt mina sagesmän har det inte varit fråga om något sådant. De uppgifter jag har fått visar att förhandlingarna förlupit på det sättet att man i princip varit överens om att matcherna skulle sändas i TV. Därefter har emellertid de länder, däribland Sverige, som icke har kommersiell reklam utan har reklamförbud i TV, uppträtt på arenan med en förändring i situationen som följd. Man har dragit sig tillbaka med den motiveringen att man inte kunde sända VM eftersom en del av EBU:s medlemmar icke tillåter reklam i radio och TV. Det kan inte heller ha varit fråga om smygreklam, eftersom därmed avses sådan reklam som, utan att man på förhand känner till det, smyger sig in mitt under pågående sändning. I detta fall skulle anledningen till oenigheten ha varit de svenska företag, som jag tidigare nämnde. Jag tycker att saken har fått en mycket beklaglig vändning, men jag tar fasta på statsrådets yttrande att vi båda är ense om förhoppningen att frågan skall kunna lösas. Självfallet kan vi inte lägga oss i förhandlingarna, jag är den siste att ha några möjligheter till detta. Men det är väl inte, herr statsråd, alldeles betydelselöst — låt vara att Sveriges Radio enligt avtalet, precis som man bör göra, håller på sin integritet — vad kommunikationsministern i vårt land tycker. Jag vill därför med dubbla streck stryka under att han hoppas att förhandlingarna skall återupptas och leda till ett sådant resultat att vi i mars nästa år får se dessa VM matcher.
Herr talman! För det första vill jag ta upp en definitionsfråga.

För det andra vill jag återigen begagna tillfället att undanröja ett missförstånd, nämligen att en tveksam inställning i denna fråga skulle ha varit karakteristisk för de länder eller TV företag, som icke har reklamsändningar. Det måste tvärtom logiskt vara just de länder, som har kommersiella TV-företag finansierade genom reklamintäkter, vilka är speciellt känsliga i detta avseende, helt enkelt därför att de får kunderna på sig om det blir för mycket rinkreklam i samband med ett idrottsarrangemang, som sänds i TV. De »reklamfria» länderna har alltså i detta sammanhang inte alls drivit någon speciell linje. För det tredje var det glädjande att jag kunde undanröja missförståndet att Sveriges Radio skulle ha varit särskilt aktiv på denna punkt. Skälet till att Sverige kommit i blickpunkten har snarare varit att så många svenska företag velat annonsera. Denna uppfattning om aktiviteten är alltså helt felaktig, och det är bra att vi kunnat klara upp detta missförstånd. För det fjärde vill jag beträffande våra gemensamma förhoppningar i detta sammanhang påpeka, att ett personligt intresse för ishockey inte bör leda till någon form av politisk påverkan. Jag vill nu också bara konstatera att förhandlingarna har återupptagits och att vi får avvakta resultatet därav. Men man har som sagt börjat på nytt för att se, om man kan hitta en basis för en överenskommelse, och det måste både herr Ståhl och jag finna glädjande. anser otillåten
Herr talman! Låt mig bara konstatera att det är uppenbart att man på den andra förhandlingssidan, nämligen in om Svenska Ishockeyförbundet, har ett helt annat intryck av förhandlingarnas gång och av förhandlingsläget än vad statsrådet Palme återgivit. Jag tycker detta är ytterligare en anledning till att man från svenskt håll bör söka bidra till att få i gång de förhandlingar, som nu är avbrutna, och till att åstadkomma ett positivt resultat. Det är bara detta jag har funnit angeläget att understryka. Dessutom vill jag uttala den förhoppningen att denna lilla diskussion verkligen skall bidra till en positiv lösning av frågan.
Herr talman! Självfallet kan Svenska Ishockeyförbundet, som är part i målet, ha sin åsikt om saken. De uppgifter som förekommit i vissa tidningar om att Sveriges Radio i detta fall agerar i egenskap av part vid förhandlingarna är däremot uppenbarligen felaktiga. Vidare har förhandlingarna, enligt de upplysningar jag fått, nu kommit i gång igen. Vad det i första hand gäller för både herr Ståhl och mig är emellertid inte att ta till vara vare sig Internationella - Ishockeyförbundets = eller Europeiska HRadiounionens intressen. De intressen som vi med våra ord kan värna är TV-tittarnas, och det skall vi fortsätta med.

Herr talman! Herr Ståhl har frågat mig när bilregisterutredningen väntas kunna bli färdig med sina brådskande uppgifter och vad jag ämnar göra för att påskynda detta utredningsarbete. Utredningen som består av en sakkunnig jämte experter tillkallades under sommaren 1964 och har alltså nu arbetat under två år. Av de fortlöpande rapporter om utredningsarbetet jag inhämtat har jag kunnat sluta mig till att det bedrivs med hög intensitet och med all den skyndsamhet som är möjlig med hänsyn till de mycket omfattande och tidskrävande arbetsuppgifterna, Den omständigheten att den ursprunglige utredningsmannen på grund av sjukdom måste avsäga sig uppdraget och en ny tillsättas så sent som i mars i år måste givetvis ha medfört en viss försening. Den nye utredningsmannen har emellertid såvitt jag förstått vidtagit alla åtgärder för att nedbringa denna försening till ett minimum. På utredningsmannens begäran har jag sedan en tid tillbaka undersökt möjligheterna att erhålla ytterligare personal till utredningens sekretariat för att därigenom påskynda arbetet. Under utredningens gång har utredningen försetts med all erforderlig hjälp när det gäller experter på de aktuella frågorna. Enligt de uppgifter jag fått siktar utredningsmannen på att om möjligt försöka få fram ett slutbetänkande till årsskiftet 1967—1968.
Herr talman! Jag tackar än en gång herr statsrådet, en smula blygt och lätt generat, för allt besvär jag vållar, men å andra sidan måste jag säga, att det här verkligen gäller en så utomordentligt angelägen sak att alla måste hjälpa till att få fram utredningsmaterialet. Det är tre parter som framför allt är involverade. Den första är faktiskt polisen, som står rådlös inför en stor mängd av brott här i landet, just därför att brottslingarna är bilburna och det nu efterblivna och absolut otillförlitliga bilregistret inte kan användas av polisen vid brottsspaningen. Varenda dag hoppas polisen att det skall bli en annan ordning på detta område. Den andra parten är bilismen. Vi måste få fram en tillförlitlig bilregistrering för bilismens skull. Den tredje parten är försäkringsbranschen. Det bör nämnas här i kammaren att årligen omkring 100 000 bilinnehavare i landet smiter ifrån försäkringsavgift — ett bortfall i inkomster för försäkringsbolagen med approximativt räknat 50 miljoner — därför att det inte finns ett tillförlitligt bilregister. Det är alltså för alla parter ett utomordentligt viktigt intresse att detta utredningsarbete bedrivs med yttersta skyndsamhet. Jag tar fasta på att utredningens resultat väntas till årsskiftet 1967—1968. Men det är ungefär ett år och en och en halv månad dit, och redan detta är alldeles för lång tid. Sedan dröjer det långt in på 1970-talet, innan utredningsresultatet kan appliceras på verkligheten och genomföras. Detta är en verkligt bekymmersam situation, herr talman, och det är av utomordentlig vikt att man spänner alla krafter för att komma till ett resultat.
Herr talman! Herr Ståhl nämnde tre parter som var plågade av det nuvarande tillståndet i fråga om bilregistret. Låt mig med samma blygsamhet som herr Ståhl tillägga en fjärde, nämligen kommunikationsdepartementet. I allt arbete, vare sig det gäller trafiksäkerhet eller annat, råkar vi på svårigheter som följer med det ofullständiga och otillräckliga bilregistret. Vi har alltså verkligen precis lika mycket intresse som någon annan av att få fram ett resultat av utredningen. Utredningsmannen arbetar för högtryck. Det är här fråga om ett ganska svårt arbete och därför har han arbetat snabbt, om han klarar det på ett år och en och en halv månad. Låt oss hoppas att han gör det.

Herr talman! Herr Björk har frågat, om jag uppmärksammat att det SACO anslutna Sveriges Psykologförbund utfärdat egna bestämmelser angående behörighet att utöva psykologyrket, vari det bl.a. heter att »innehavarens behörighet att utöva psykologyrket upphör — — — automatiskt vid utträde eller uteslutning ur förbundet»? Han har vidare frågat om jag kan upplysa om vilken vikt de statliga arbetsgivarna tillmäter de behörighetsvillkor som sålunda uppställs av en facklig intresseorganisation. Som svar vill jag anföra följande. Jag känner till de villkor som Psykologförbundet ställt upp för behörighetsbevis. Såvitt jag har kunnat finna fäster statliga myndigheter inte något särskilt avseende vid dessa bevis när det gäller att anställa psykologer. I enstaka fall betraktas dock behörighetsbeviset som ett hjälpmedel vid bedömningen av en psykologs praktiska erfarenhet. I några fall har Kungl. Maj:t eller myndighet utfärdat särskilda behörighetsregler, som inte är anknutna till innehav av Psykologförbundets behörighetsbevis. När en psykolog anlitas på konsultbasis förekommer det att statliga uppdragsgivare kräver att psykologen skall uppfylla Psykologförbundets behörighetsvillkor. Även om de av Psykologförbundet uppställda villkoren i och för sig skulle svara mot en godtagbar yrkeskompetens är det otillfredsställande att behörighetsbevis kopplas ihop med medlemskap i en intresseorganisation. Psykologens yrkeskunnande kan ju rimligtvis inte bli större därför att han går in i en organisation eller mindre, därför att han lämnar den. Upplysningsvis vill jag tillägga att medicinalstyrelsen utsett en delegation, som har till uppgift att utreda frågan om psykologlegitimation. Såvitt jag vet är Psykologförbundet intresserat av att en sådan tillskapas. Förslag kan väntas när riktlinjerna för den framtida psykologutbildningen har fastställts.
Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på min fråga. Det är glädjande att han så klart säger ifrån att statliga myndigheter inte fäster något särskilt avseende vid de bevis som Psykologförbundet utfärdar, och att han uttalar att det är otillfredsställande att behörighetsbevis kopplas ihop med medlemskap i en intresseorganisation. Det är något mindre glädjande att statliga uppdragsgivare ändå i enstaka fall tycks ta en viss hänsyn till denna besynnerliga och stötande konstruktion. Låt mig illustrera vad det är fråga om. I Psykologförbundets bestämmelser angående behörighet att utöva psykologyrket heter det i 1 §: »Endast medlemmar av Sveriges Psykologförbund kan inneha Psykologförbundets behörighet att utöva psykologyrket.» I 2 § står det följande: »Giltigheten av utfärdat behörighetsbevis är icke tidsbegränsad. Innehavarens behörighet att utöva psykologyrket upphör emellertid automatiskt vid utträde eller uteslutning ur förbundet.» Ja, det är tilltagset. Man kan ju tänka sig åtskilliga situationer då en psykolog får lust att lämna Sveriges Psykologförbund. Han kan t.ex. hysa allvarliga samvetsbetänkligheter i fråga om den lönepolitik som den fackliga huvudorganisationen i detta fall bedriver, och han kan ogilla själva den princip på vilken förbundet är uppbyggt. Det är nämligen ingalunda självklart att den fackliga verksamheten på detta område skall organiseras enligt principen att medlemmarna måste ha avlagt en viss akademisk examen. Han kan också önska ansluta sig till någon alternativ facklig intresseorganisation. Men om han av något av dessa skäl lämnar förbundet hotas han alltså med allvarliga sanktioner som gäller hans rätt och behörighet att utöva det yrke för vilket han är utbildad. Jag är som sagt tacksam för att civilministern har gett besked härvidlag. Jag skulle bara vilja till honom ställa den kompletterande frågan, om han underrättat berörda statliga arbetsgivare i gemen om civildepartementets syn på saken, eller, i annat fall, om han är beredd att så göra.

Herr talman! Jag delar herr Björks i Göteborg uppfattning, och det framgår ju också av mitt svar att jag tycker att denna sammankoppling av behörighetsbevis och medlemskapet i den fackliga organisationen är otillfredsställande. Beträffande de statliga myndigheternas agerande i detta avseende vill jag upplysa om att när det gäller länsskolpsykologer finns det behörighetsbestämmelser, intagna i instruktionen för länsskolnämnderna. Dessa bestämmelser bygger inte på Psykologförbundets behörighetsförklaring. När det gäller personal inom den psykiska barnoch ungdomsvården har medicinalstyrelsen utfärdat rekommendationer rörande de teoretiska och praktiska utbildningskrav som bör uppfyllas vid anställning. Dessa rekommendationer följs också när man anställer psykologer vid de staliga mentalsjukhusen och vid karolinska sjukhuset. Beträffande vissa statliga myndigheters principer vid anställning av psykologer kan jag tillägga att psykotekniska institutet vid Stockholms univer sitet gör en saklig bedömning av den sökandes meriter utan hänsyn till eventuellt behörighetsbevis från Psykologförbundet. Militärpsykologiska institutet utnyttjar i förekommande fall behörighetsförklaringen som tekniskt hjälpmedel vid anställning av psykolog, men om det inte finns någon sådan behörighetsförklaring, granskas på vanligt sätt ansökningshandlingarnas uppgifter om praktisk tjänstgöring. En del myndigheter anlitar också psykologer på konsultbasis. Detta gör t.ex. arbetsmarknadsstyrelsen och man undersöker då över huvud taget inte en konsulterad psykologs behörighet. Inte heller televerket företar någon sådan undersökning, utan där förutsättes att det konsultföretag som anlitas självt svarar för personalens kompetens. Statens järnvägar har en stående överenskommelse med psykotekniska institutet och PA-rådet om att de psykologer man använder skall ha Psykologförbundets behörighet. Men härutöver tar man vid SJ hänsyn till vederbörandes allmänna lämplighet. Vidare gör man en saklig bedömning av vederbörande konsultpsykolog, detta främst när det gäller försöksledare som man kan komma att få samarbeta med under flera år. Vad slutligen postverket angår undersöker man där inte konsultpsykologernas kompetens, utan man utgår från att konsultföretaget utnyttjar kompetent folk. Detta var vad jag ville anföra ytterligare i denna fråga. Jag tror inte att man bör överdriva de besvärligheter som kan följa av Psykologförbundets något underliga bestämmelser.

Herr talman! Jag tror det är mycket nyttigt att vi fått detta klarläggande, och det kan måhända också påverka Psykologförbundet och SACO att närmare överväga lämpligheten av att behålla sådana här stötande bestämmelser. Jag vill tillägga att det nog finns ett upplysningsbehov även ute i kommunerna. Jag observerade t.ex. i Aftonbladet för den 14 november en annons, i vilken en kommun utanför Stockholm annonserade efter en biträdande skolpsykolog och som kvalifikation nämnde Psykologförbundets =: behörighetsbevis för biträdande skolpsykolog. Tillåt mig också, herr talman, att trots den sena timmen tillägga några ord om ytterligare ett anstötligt drag i Psykologförbundets bestämmelser, nämligen att inte bara utträde utan också uteslutning ur Psykologförbundet kan motivera indragning av behörighetsbevis. Det kan därför finnas skäl att ta del av de grunder på vilka en psykolog kan uteslutas ur förbundet.

Herr talman! Herr Hamrin i Kalmar har frågat, om jag anser en ökad samordning av insatserna på handikappområdet önskvärd och vilka åtgärder jag i så fall avser att vidta i detta avseende. Samhällets åtgärder för de handikappade har byggts ut väsentligt. Det ligger i sakens natur att dessa åtgärder måste sättas in på en rad olika områden, eftersom de handikappade omfattar många sinsemellan olika grupper med skilda förutsättningar och behov. Detta medför speciella samordningsproblem. Det är enligt min mening en viktig uppgift att åstadkomma lämpliga lösningar av dessa samordningsfrågor. I utredningsdirektiven till handikapputredningen — som tillkallades den 2 juli 1965 — har jag därför särskilt framhållit, att utredningen bör »eftersträva sådana lösningar av de olika frågor som gäller omvårdnaden av de handikappade att en bättre samordning av samhällets insatser åstadkommes och en smidig anpassning till nya rön och erfarenheter möjliggöres». De frågor som berörts i interpellationen innefattas i utredningens uppdrag och är alltså redan föremål för prövning.

Herr talman! När man tar del av socialministerns svar på min interpella tion, kan man råka ut för vissa missförstånd. För det första kan man få för sig att svaret — på grund av dess alltför korta och koncisa form — är en fortsättning på den frågestund som vi hittills haft i stället för ett svar på en utförlig motiverad interpellation. Dessutom kan man få för sig att socialministern inte tror att jag vet om att det har tillsatts en handikapputredning eller att jag har läst utredningens direktiv. Båda dessa senare ting är felaktiga. Jag skall börja med att lämna några korta uppgifter om bakgrunden till frågan. I vårt land blir ungefär 20 000 personer årligen trafikskadade och av dem ungefär 3000 svårt skadade. Omkring 1970 kommer ungefär en sjundedel av Sveriges befolkning att vara äldre än 65 år. I den åldern har åtskilliga människor lätt att bli handikappade. Vi satsar 1 miljard kronor om året på de handikappade och deras familjer. Av detta belopp går väl omkring en tredjedel till rehabilitering. Det förefaller vara en ganska stor summa, men jag tycker för min del att den inte är tillräcklig, och jag förmodar att socialministern är beredd att öka den när den tiden kommer att handikapputredningen lägger fram sitt betänkande. Mot denna bakgrund vill jag påpeka att handikapputredningen i mars detta år mottog en skrivelse undertecknad av medicinalstyrelsen, tekniska forskningsrådet och medicinska forskningsrådet. I skrivelsen säger man i ganska klara ordalag ifrån att här behövs göras någonting och det ganska omgående. Det begärs sålunda en samordning av forskningen och det utvecklingsarbete som behövs på detta område, och en särskild handikappinstitution föreslås inrättad för att samordna frågorna. Jag tycker att redan när man studerar detta förslag utan att närmare ha tagit del av motiveringen, så finner man att det ligger mycket i kravet att en samordning skall åstadkommas i fråga om en minoritet som behöver all den hjälp den kan få. Det gäller att få bästa möjliga utbyte av de summor — kanske miljardbelopp — som vi i fortsättningen kommer att satsa på området. I skrivelsen från de tre instanserna har, som sagt, utförligt motiverats varför en sådan här samordning behövs och varför en handikappinstitution bör inrättas. De berörda myndigheterna »finner det synnerligen angeläget, att åtgärder snabbt vidtages för att genom ett aktivt och målinriktat utvecklingsarbete göra forskningsresultaten tillgängliga för de handikappade».

Det är den ena delen av interpellationen. Den andra delen gäller en samordning av den administrativa insatsen för de handikappade. Jag behöver väl inte tala om för socialministern att t.o.m. uppe i kanslihuset är det åtskilligt att göra i detta avseende. Frågorna vilar under olika departement. Går vi ett steg längre ned — till de centrala ämbetsverken — finner vi att det råder samma förhållande där: det är åtskilliga centrala ämbetsverk som sysslar med de handikappades frågor. Och går vi ytterligare ett steg ned, till det kommunala planet, torde vi finna att behovet av en samordning är än större. Jag talade häromdagen med en person som hade haft anledning att för egen del kontakta de kommunala myndigheterna i en fråga rörande de handikappade och deras problem — vad för slags fråga vet jag inte. Vederbörande uppgav att han först efter elva telefonsamtal till olika myndigheter kommit fram till den myndighet som handlade ärendet. Denna person var inte någon som så att säga inte var erfaren i allmänna värv och därför hade svårt att orientera sig i snårskogen, utan det var en ledamot av riksdagens första kammare. Han gav som sagt inte tappt, men behövde elva telefonsamtal för att få besked. Då kan man lätt föreställa sig hur den beter sig som inte har samma framåtanda som en ledamot av riksdagen får förutsättas ha och kanske inte heller de möjligheter att orientera sig som behövs, innan man över huvud taget kan sätta i gång med att på detta sätt ringa telefonsamtal. Jag förmodar att socialministern kan svara att vi bör akta oss för att trampa den kommunala självbestämmanderätten på tårna. Det är kommunerna själva som får se till att den här organisationen klaffar på ett eller annat sätt. Jag hoppas att handikapputredningen i detta hänseende skall komma fram till ett sådant resultat att kommunerna begriper att något måste göras. Men också på den statliga sidan finns åtskilligt att göra. Nu kanske socialministern frågar vad jag då önskar att han skall göra. Ja, det är mycket lätt att hänvisa till en sittande utredning i frågor där kanske någon ledamot av riksdagen finner det angeläget att stöta på. Detta förekommer ganska ofta, och jag har i princip ingenting att invända; man bör inte störa det arbete som pågår i en utredning. Men i åtskilliga fall har den verksamme departementschefen möjligheter att få fram saker och ting relativt snabbt antingen genom att framföra ett önskemål om delbetänkanden eller genom att stöta på den sittande kommittén. även detta vet jag av egen erfarenhet, herr socialminister. Det finns också en annan utväg. Den lösning av problemet som medicinalstyrelsen och de båda forskningsråden föreslår är inte märkvärdigare än den anordning som redan skapats för rationaliseringsarbetet inom sjukvården genom SJURA, som tar hand om frågor beträffande sjukvårdens rationalisering. I denna skrivelse till handikapputredningen har man tänkt sig en i princip liknande lösning, vilken också utförligt motiverats. Och hur kom då SJURA till? Om jag är rätt underrättad skedde det genom en kontakt mellan inrikesministern och ordföranden i medicinska forskningsrådet. Jag tror att ett liknande initiativ från socialministerns sida skulle hälsas med allra största tillfredsställelse även av handikapputredningen. I skrivelsen från de tre instanserna påpekas att en försöksverksamhet av detta slag under några år skulle vara mycket värdefull och kunna ge besked om hur frågorna sedan definitivt skall lösas. Handikapputredningen har ju fått vidlyftiga och tänjbara direktiv. Jag skall inte kritisera dem; jag tycker att det är bra att utredningen får ta upp problem av olika slag, men det måste dröja några år innan handikapputredningen hinner lägga fram sitt slutbetänkande. En sådan försökverksamhet som här avses skulle alltså kunna vara värdefull även för kommittéarbetets del. Frågestunden drog ju ut på tiden, och jag skall därför inte göra mitt bemötande av socialministerns svar alltför långt. Jag vill bara till sist påpeka att desa frågor har uppmärksammats även på andra håll. En artikel i Nordisk Medicin tar nyligen upp dessa saker. Det är licentiat Gösta Lagermalm som där för pennan. Han skriver om »Medicinskteknisk utveckling i Sverige — problem, erfarenhet och resultat», och han gör det på ett utmärkt sätt enligt min mening. Jag skall sluta mitt anförande med att citera slutorden i hans artikel: »Breda vägar leder till de ”klassiska” utbildningsområdena. Till gränslanden har många gånger inte ens stigar trampats. Dock rymmer inte sällan just dessa gränsområden möjligheter större än de som länge brukade tegar skänker. Den medicinska tekniken har så småningom blivit erkänd. Insikten om dess möjligheter har ökat. Insikten måste leda till åtgärder inom allt flera sektorer.»

Herr talman! Jag vill först påpeka att det inte är mer än i stort sett ett år sedan handikapputredningen tillsattes. Den fick mycket vida direktiv; det har också herr Hamrin i Kalmar framhållit, och såvitt jag förstår fann han det vara riktigt, eftersom det är ett stort område utredningen har att penetrera. Herr Hamrin tog här upp en rad olika spörsmål. Redan i sin interpellation till mig har han gjort detta och bl.a. pekat på angelägenheten av koordinering. Denna interpellation visar över huvud taget ett engagemang och ett intresse för saken som jag gärna vill notera. När herr Hamrin framhöll att mitt svar däremot var kort så vet jag inte om han avsåg detta som en kritisk kommentar. Kanske skall jag, herr talman, på den punkten understryka att det korta svaret inte är negativt, ty just de frågor som herr Hamrin berört hade vi i hög grad anledning att fundera över när direktiven skrevs. Såsom jag nämnt har de också inrymts i de uppgifter som handikapputredningen fått sig förelagda. Utredningen är, herr Hamrin, inställd på att lägga fram delbetänkanden, eftersom det är ett mycket stort område den har att utreda. Betydelsen av samordningen skall jag inte gradera här, men det är självfallet att den är angelägen på många områden. Herr Hamrin pekade på det kommunala området. Denna fråga tillhör också helt naturligt utredningsuppdraget, och utredningen har redan gjort en omfattande undersökning angående de kommunala åtgärderna inom handikappvården. Resultatet redovisas successivt och beräknas vara helt klart till våren nästa år. Genom denna undersökning får utredningen underlag för sina fortsatta överväganden, bl.a. beträffan de samordningsfrågorna inom handikappvården på det kommunala planet. Vidare nämnde herr Hamrin problemet om upplysning och rådgivning. Jag vill betona att det är en viktig fråga, som vi i direktiven i hög grad tagit fasta på och sagt att den måste ägnas särskild uppmärksamhet. Herr Hamrin aktualiserade också frågan om forskningen och utvecklingsarbetet. Jag antar att vi båda skulle kunna uppehålla oss länge just vid detta område. Det är omfattande och fascinerande därför att där händer så mycket nu, eftersom framstegen tidigare kanske inte varit särskilt påtagliga. Jag vill notera, herr talman, att utredningen enligt direktiven har att ta upp överläggningar om samordningsproblemen på forskningsoch utvecklingsområdet med bl.a. SVCR och andra berörda parter. Enligt vad jag erfarit har utredningen påbörjat arbetet med just dessa frågor. Skrivelsen från medicinalstyrelsen och forskningsrådet om ett handikappinstitut har, fullt riktigt, ställts till handikapputredningen. Detta understryker vad jag har sagt i svaret, nämligen att dessa frågor redan är föremål för prövning av handikapputredningen. Självklart är jag, herr talman, angelägen om att utredningen så fort det är möjligt kan leverera delbetänkanden, vilka sedan kan bli föremål för prövning och leda till åtgärder. Vidare vill jag, herr talman, stryka under en sak. När vi diskuterar dessa frågor, gäller det åtgärder för framtiden. Jag vet att herr Hamrin och jag är överens om att det är angeläget att vi kan förbereda dem, men ibland kan man ju få en känsla av att en del uppfattar läget så, att ingenting har hänt på detta område. Därför vill jag påpeka att vi har en utveckling bakom oss som innesluter många positiva värden och betydelsefulla framsteg. De statliga insatserna, som tar sikte på handikappade, har fördubblats under de senaste fyra åren. Enbart årets ökning är 125 miljoner kronor. Statens utgifter på handikappvårdens område uppgår till sammanlagt över 1100 miljoner kronor om året. Men vi måste fortsätta, och det var också anledningen till att vi tillsatte handikapputredningen. Jag vill också notera inrättandet av handikapprådet. Det var en viktig åtgärd, som bl.a. tog sikte på samordningsuppgifterna. Jag vill, herr talman, sluta mitt anförande med att säga, att det säkerligen inte föreligger några delade meningar mellan herr Hamrin i Kalmar och mig rörande vikten av en samordning mellan handikappvårdens olika områden. Jag föredrar dock att avvakta utredningens olika förslag, innan jag tar ställning i sak till dessa frågor. Jag har heller ingen anledning att handla på annat sätt efter herr Hamrins interpellation till mig, eftersom de frågor som herr Hamrin däri har riktat till mig är föremål för prövning inom handikapputredningen.
Herr talman! Jag vill uttrycka min tacksamhet över att handikapputredningen kommer att framlägga ett delbetänkande. Jag hoppas att detta även kommer att omfatta de frågor vi nu diskuterar. Jag kanske också får begagna tillfället att beklaga att ifrågavarande skrivelse inte överlämnades till socialministern i stället för till handikapputredningen, ty jag tror att socialministern lika bra som utredningen hade kunnat lösa frågan om det nya organ som vi hoppas skall inrättas. Denna fråga har som sagt ganska stor betydelse, i första hand givetvis för de handikappade men rent allmänt även ekonomiskt, med tanke på de stora belopp som vi lägger ned på detta område. Att kommunerna inte helt har utnyttjat möjligheten att bygga bostäder åt de handikappade måste väl i någon mån bero på bristande samordning på det kommunala planet. Det har inte byggts mer än 800—900 sådana bostäder eller ungefär vad som motsvarar en tiondel av behovet, trots att staten satsar pengar på detta ändamål. Dessa frågor har betydelse inte bara för oss här hemma i Sverige. Jag tror att om man finge denna samordning till stånd, skulle man kunna få internationella och nordiska kontakter på detta område. Detta skulle nog ytterligare hjälpa till att föra dessa frågor framåt, att få ut forskningsresultaten på det praktiska planet, att koppla in industrien i de fall där det visar sig lämpligt att tillverka olika hjälpmedel åt de handikappade.

Herr talman! Jag skall bara göra några mycket korta kommentarer till herr Hamrins senaste inlägg. Det var väl ganska naturligt att medicinalstyrelsen och forskningsrådet sände skrivelsen till handikapputredningen, eftersom handikapputredningen i detta fall hade fått socialministerns uppdrag att utreda frågorna. Jag vill gärna understryka vad herr Hamrin sade om de internationella kontakterna. Om jag inte är fel underrättad — och jag tror inte att jag är det — har man bl.a. genom SVCR goda kontakter ut över gränserna. Det finns inom SVCR en internationell dokumentationsinstitution som jag tror är betydelsefull. Utbytet av erfarenheter, icke minst när det gäller utvecklingsarbetet, är naturligtvis av utomordentligt stort värde. Det är ju därigenom vi kan nå snabba framsteg i fråga om t.ex. de tekniska hjälpmedlen.